Herr talman! I det skatteutskottsbetänkande, som vi nu behandlar (1987 år netto. För sysselsättningen i glesbygd är skogen livsviktig och skogens värde ur miljösynpunkt är omöjligt att uppskatta. Det borde med tanke på skogsbrukets betydelse vara angeläget, att denna näring inte skattemässigt behandlas hårdare än andra näringar. Därför har vi från centern reserverat oss mot uttaget av skogsvårdsavgift. Vi anser att denna avgift, som alltmer fått karaktär av punktbeskattning, skall avskaffas. Skogsvårdsavgiftens storlek och användning har successivt förändrats från att ha varit ett medel för skogsvårdande insatser till att bli en extra punktskatt på skogsbruket. Låt mig för att åskådliggöra detta nämna, att skogsvårdsavgiften 1974 kostade skogsägarna i vårt land ca 12 milj.kr. Det motsvarar 0,9 promille av fastigheternas taxerade skogsbruksvärde. För budgetåret 1988/ 89 beräknas avgifterna till ca 460 milj.kr. eller 8 promille på skogsbruksvärdet. Detta är en kostnad, som är nästan 40 gånger så stor som den som betalades 1974. Tidigare hade skogsbrukarna på förmånliga villkor viss service från skogsvårdsstyrelserna, men numera måste höga timtaxor betalas när skogsvårdsstyrelsernas tjänster utnyttjas. Kostnader om ca 2 000-3 000 kr./dag kan inte betraktas som särskilt förmånliga. Nu tas skogsvårdsavgiftsmedel i anspråk för att betala regionalpolitiska åtgärder av olika slag. Det är åtgärder, som är nog så viktiga, men som skall betalas ur statskassan och inte av skogsägarna som grupp. Skogsvårdsavgiften har blivit en extra punktskatt på skogsbruket — en straffskatt på skogsägare — vilket inte kan stimulera skogsägarna till ökade skogsuttag. I reservation 8 har därför vi centerpartister reserverat oss för ett avskaffande av skogsvårdsavgiften den 1 juli 1988. I reservation 6 har vi från centern reserverat oss för centermotionen Sk405, och vi noterar tacksamt att även m och fp stöder vår motion. Där har vi tagit upp konsekvenserna av de nya arvsreglerna, som automatiskt medför vissa ändrade förhållanden i skatteavseende. Fråga uppkommer då om upplösning av de reserver som den avlidne satt av på t.ex. skogskonto. Viicentern anser att samma regler som nu gäller för dödsbo vid avveckling av skogskonto och investeringsreserv skall med verkan från den 1 januari 1988 gälla när den efterlevande maken eller makan enligt de nya arvsreglerna övertar den avlidnes tillgångar. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 6 och 8.

Herr talman! Vårt parti fick benämningen skattehöjarpartiet av Karl Gösta Svenson. I det här betänkandet behandlas faktiskt inga förslag till skattehöjningar, och ej heller några förslag till skattesänkningar. Betänkan det är föranlett av en del motioner som har väckts på det här området under den allmänna motionstiden. När jag hörde Karl-Gösta Svenson frågade jag mig därför om han inte hade fått med sig fel betänkande. Men när jag sedan lyssnade på hans anförande kunde jag konstatera att det faktiskt var rätt ärende han talade om. Herr talman! Skogsnäringen är, som Karl-Anders Petersson sade, en av vårt lands viktigaste näringsgrenar. Trots omfattande strukturrationaliseringar under de senaste årtiondena är det fortfarande många som finner sitt och de sinas uppehälle inom den näringen. Skogsnäringen är också en av de få näringar som är av betydelse för den regionala balansen, då den i allmänhet är lokaliserad till orter och regioner som i övrigt har mycket ont om arbetstillfällen. Skogsnäringen svarar också för cirka en femtedel av vår export. Man kan därför fråga sig hur vår bytesbalans skulle se ut om vi inte hade denna för oss så viktiga näring. Mot bakgrund av vad jag här har sagt är det av största samhällsintresse för oss inom det socialdemokratiska partiet att slå vakt om den näringen och också ge den möjlighet att expandera. Ett hinder för en sådan utveckling har varit råvarubristen, då det tidigare helt enkelt avverkades för litet i våra skogar. Den årliga avverkningen låg då på en nivå som vida understeg den volym som alla utredningar och all beprövad vetenskap visade att det fanns utrymme att avverka. Många massafabriker och sågverk fick importera mycket dyrbar råvara, vilket medförde att lönsamheten försämrades och att möjligheterna till investeringar minskade, och de viktiga sysselsättningstillfällen som skogsnäringen gav var i förlängningen hotade. Den främsta orsaken till denna underavverkning var att alltför många skogsägare — framför allt de privata — inte fann det förenligt med sina egna ekonomiska intressen att avverka. I den situation som då förelåg — och det är inte mer än ett par år sedan — föreslog regeringen en lång rad åtgärder i syfte att stimulera avverkningarna, framför allt bland de passiva skogsägarna. De positiva effekterna och resultaten av dessa åtgärder har ej heller uteblivit. Avverkningarna — framför allt hos de privata skogsägarna — har ökat. Den råvarubrist som i dag finns i vissa delar av vårt land är föranledd av andra saker än tidigare. En av de åtgärder som regeringen föreslog och som riksdagen också anammade var de tillfälliga regler för insättning på skogskonto som gäller vid 1987, 1988 och 1989 års taxeringar. Dessa regler vill moderaterna och folkpartiet, som här har framgått, permanenta, och de har avgivit en gemensam reservation om det. En majoritet i utskottet avvisar förslaget med samma argumentation som för ett år sedan, då förslaget senast prövades. Samma avvisande inställning har en majoritet i utskottet till såväl moderaternas förslag om en förlängning av uppskovstiden för medel på skogskonto från nuvarande 10 till 15 år som till folkpartiets förslag om en icke tidsangiven förlängning. Leif Olsson nämnde att de medel som finns innestående på skogskonto i det närmaste har fördubblats, eller också var det fråga om mer än en fördubbling. Skulle man tillmötesgå de borgerligas förslag skulle det betyda att de tillgångarna växte än mer. När det gäller förslaget från moderaterna om ändrade regler för uttag från skogskonto har utskottsmajoriteten inte funnit anledning till något annat ställningstagande nu än för ett år sedan. Förslagen i två av reservationerna är föremål för beredning inom finansdepartementet, nämligen frågan om avsättningsrätt för dödsbodelägare och konsekvenserna av de nya arvsreglerna. I avvaktan på dessa beredningar anser en majoritet i utskottet att ytterligare initiativ helt enkelt är överflödiga. Skogsvårdsavgifterna har aktualiserats separat av samtliga borgerliga partier. Folkpartiet nöjer sig med ett särskilt yttrande. Vi anser dock att nivån på skogsvårdsavgiften är mycket väl avvägd. En sänkning eller ett avskaffande av avgiften kommer att innebära att andra skattebetalare får vara med och betala skogsbrukets kostnader för de skogsvårdande åtgärderna. Avgiften är viktig för att tillförsäkra skogsnäringen fortsatt existens och utveckling. Genom denna avgift finansieras skogsvården, och därigenom tryggas återväxten och även råvaruttaget på längre sikt. Avgiften är inte heller någon större pålaga för skogsägarna, som här görs gällande, då den är avdragsgill i deklarationen.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

Herr talman! Visst blir det skattehöjningar, Bruno Poromaa! De har redan inträffat som följd av era skatteförslag. Det blir det i och med att ni inte har åtgärdat konsekvenserna av de nya arvsreglerna. Vid ingången av det här året inträdde en klar försämring för jordbrukare och företagare som har medel avsatta på skogskonto eller som en allmän investeringsreserv. Vill man inte anamma vårt förslag att permanenta den tillfälliga lagstiftningen när det gäller skogskontona innebär det också en skatteskärpning efter 1989 års taxering.

Jag frågar då Bruno Poromaa: När kan vi vänta oss att regeringen kommer med ett förslag i den här frågan? Bruno Poromaa sade vidare att erfarenheterna hittills av den tillfälliga lagstiftningen beträffande skogskontona är goda. Varför då inte fortsätta med denna avsättningsmöjlighet, så att vi slipper ryckighet i avverkningen, utan kan få en jämn avverkning hos skogsägarna — mycket jämnare än vi har haft hittills? Varför skall vi ta bort den stimulans som nu har funnits?
Herr talman! Bruno Poromaa konstaterar tre saker: för det första att vi har råvarubrist, något som är till hinder för skogsindustrin, för det andra att lönsamheten försämrats och att man måste stimulera framför allt de passiva skogsägarna och för det tredje att lagstiftningen om avsättning på skogskonto fått positiva effekter på avverkningen. Men är det lagstiftningens tillfällighetskaraktär som gett dessa positiva effekter? Är det inte i stället utjämningseffekten på skattesidan som varit stimulansfaktor nummer ett. Behöver vi inte en stimulans till skogsavverkning efter 1988? Har vi plötsligt tillräckligt med råvaror från skogen? Och hur skall skogsägarna planera inför nästa års avverkning? Kommer regeringen att lägga fram förslag om en ny tillfällig lagstiftning? När kommer i så fall det förslaget? Vilka procentsatser och vilka gränser kommer då att gälla? Detta är viktiga frågor för skogsägarnas planering redan inför nästa år.

Herr talman! Bruno Poromaa säger att det här inte är fråga om någon skattehöjning. Karl-Gösta Svenson-har pekat på den skattehöjning som blir följden av att man inte tar hänsyn till de nya reglerna för arvsförhållandena. Med den nuvarande höga skogsvårdsavgiften kommer dessutom de nya taxeringsvärdena på skogsbruksfastigheter att automatiskt höja kostnaderna för skogsägarna. Detta är en punktbeskattning som är orättvis mot skogsägarna. Därför borde det ligga även i socialdemokraternas intresse att se över denna fråga. Detta är ingenting som stimulerar skogsägarna till ökade uttag, utan tvärtom retar det många skogsägare, och de känner ingen stimulans att ta ut det mesta möjliga av sin skog. Bruno Poromaa säger att andra får vara med och betala kostnaderna om man inte tar ut en skogsvårdsavgift av nuvarande storlek. Han måste vara medveten om att detta är felaktigt. Redan nu används en stor del av skogsvårdsavgifterna för t.ex. regionalpolitiska åtgärder. Kostnaderna för dessa åtgärder drabbar alltså en viss näring, medan de i stället borde drabba statskassan. Detta kan inte anses vara en rättvis skattepolitik.
Herr talman! När man lyssnar på företrädarna för de borgerliga partierna, får man intrycket att de är eniga i sitt agerande. Men av de tio reservationer som fogats till detta betänkande har endast en kunnat samla företrädarna för samtliga tre borgerliga partier. Det skulle vara mycket roligt att föra en diskussion om skogsbeskattningen, om man hade haft någonting nytt att komma med under den allmänna motionstiden. Vad vi nu har att diskutera är gamla frågor, som varit föremål för riksdagens ställningstagande under flera år. Man har hela tiden diskuterat skattelindringar i olika former. Jag vill göra gällande att skogsägarna definitivt inte är de som drabbats hårdast av de påstått höga skatterna. Inom denna näring har man otroligt många möjligheter att sänka skatten. Jag har roat mig med att plocka fram några av de metoder som skogsägarna kan använda för att ”gömma” intäkterna. Det kan ske genom insättning på skogskonto, avsättning till pensionsförsäkringar, satsningar på återväxtåtgärder, lagernedskrivningar, insättning på resultatutjämningsfond och avsättning till allmänna investeringsreserver, avdrag för underhåll av byggnader och för värdeminskningar på anläggningar, maskiner och inventarier. Det finns alltså många möjligheter att minska skatten. Jag hade inte väntat mig att Karl-Anders Petersson skulle vara så kritisk mot skogsvårdsavgiften. När jag läste centerns reservation undrade jag om centerns ledamöter i utskottet hade talat med sina partikolleger i övre Norrland om regionalpolitiken. Vi skall också komma ihåg att skogsvårdsavgiften höjdes under de borgerliga åren. I det skogspolitiska beslut som då togs sades att skogsbruket skulle vara självfinansierande. I samband med detta beslut höjdes också skogsvårdsavgiften. Skogsvårdsavgiften är alltså definitivt inte något som vi socialdemokrater har hittat på.

Herr talman! De borgerliga partierna är eniga bara i en fråga i detta sammanhang, säger Bruno Poromaa. Den uppfattningen kan man möjligen få om man bara läser reservationerna. Men om Bruno Poromaa tar del av de olika motionerna, skall han finna att det råder samstämmighet i åtskilliga frågor. När det gäller insättning på skogskonto var vi förra året inom centern oroliga när det gällde överflyttning av pengarna från den ena banken till den andra. Men genom den enkät som gjordes och den hearing vi hade fick vi fullt klart för oss att det här inte skulle göras några svårigheter varken från myndigheternas eller bankernas sida. Vi ansåg då att det inte fanns något som hindrade att man tog det här steget. I och med det fick vi också till stånd den förändring som det talats om i dag. Vi ville emellertid förvissa oss om att det inte skulle uppstå några svårigheter med ett bibehållande av skogskontona. Bruno Poromaa säger att skogsvårdsavgiften höjdes under de borgerliga regeringsåren. Ja, det är riktigt, men det var en tillfällig höjning. Det var inte heller en höjning till den nivå som avgiften har i dag. Den stora höjningen skötte socialdemokraterna om när de återkom i regeringsställning. Det vet Bruno Poromaa lika väl som jag.
Herr talman! Jag konstaterar att Bruno Poromaa inte svarade på min fråga när regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag att återställa de regler som gällde före årsskiftet i fråga om arv, dödsbon, avsättningar på skogskonto och allmänna investeringsreserver för jordbrukare och företagare. Det är förvånande att Bruno Poromaa själv inte är intresserad av den frågan, eftersom Bruno Poromaa och övriga socialdemokrater har uppmanat regeringen att komma med ett sådant förslag. Jag kräver ett svar från Bruno Poromaa på den frågan.
Herr talman! Jag skulle helt kort vilja säga till Karl-Gösta Svenson: Var lugn — förslaget kommer! Jag tycker att Karl-Gösta Svenson har väldigt stora förväntningar på en socialdemokratisk regering. Jag misstänker att förväntningarna inte var lika stora när hans partikolleger satt i regeringen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande rörande folkpensioner innehåller till stor del för kammaren välkända frågeställningar. Jag tänker fatta mig mycket kort i de delar där all argumentation är gammal och van och där jag vet säkert att talare som står längre ner på talarlistan kommer att ytterligare utveckla frågorna. Det gäller t.ex. den sedan flera år återkommande frågan om de s.k. undantagandepensionärerna, dessa socialdemokratins speciella hackkycklingar i den svenska välfärdsträdgården. Det finns inte mycket att tillägga i den frågan. Det är en grov orättvisa och en ful skönhetsfläck på den svenska välfärden. Det är också en blind fläck hos våra socialdemokratiska vänner, för de ser inte orättvisan. Argumenten är desamma som tidigare, att den som under några år på 60-talet ställde sig utanför ATP-systemet inte för den skull skall straffas genom att undanhållas en förmån som vid den tidpunkten inte ens fanns. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 3. Men det är inte nog med att man undanhålls det pensionstillskott man borde ha rätt till. När dessa stackars pensionärer skall få kommunalt bostadstillägg till sin pension reduceras bostadstillägget som om de hade haft det pensionstillskott som de alltså inte har. Det gör orättvisan än värre. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 16. På en annan hithörande punkt har vi fått majoritet i utskottet. Det gäller en komplettering av ett beslut som riksdagen fattade för två år sedan och som något mildrade orättvisorna för undantagandepensionärerna, genom att vi åtminstone skulle sluta upp med att straffa dessa pensionärers änkor. Detta beslut blev emellertid inte riktigt komplett. Jag ger de socialdemokratiska reservanterna rätt i deras tolkning av riksdagsbeslutet från 1986. Men även om det är rätt tolkat formellt var det nog inte så vi menade. Vi avsåg inte att man skulle göra undantag från undantaget när det gällde möjligheten att få bostadstillägg till änkepension. Detta vill utskottsmajoriteten nu rätta till. På denna punkt vill jag alltså yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 4. En helt annan fråga gäller handikappersättningen. Det är alltså den förmån som utgår till svårt handikappade människor som hjälp till att betala de särskilda levnadsomkostnader som man råkar ut för när man har svårare funktionshinder. Det är en bra förmån. Det är bara det att tröskeln till den är väldigt hög. Det lägsta förekommande beloppet är 34 20 av ett basbelopp, alltså mellan 8 500 och 9000 kr. om året. Det är svårt för många handikappade — jag brukar särskilt peka på psoriasisoch diabetessjuka — att styrka ett så pass stort belopp för årliga kostnader, vilket inte hindrar att de kan ha både det och mer därtill. Det skulle underlätta om vi hade en något lägre tröskel. Därför har vi i första hand velat ha en utredning om att införa ett lägre belopp, en ny nivå i handikappersättningen, t.ex. 20 90. För detta har vi också fått majoritet i utskottet. Jag vill även på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 9 från socialdemokraterna, som för närvarande inte vill vara med på detta. Förtidspension är någonting som vi inte skall önska någon människa men som ibland är nödvändig. Det finns en grupp människor i vårt samhälle som har svårare än andra att komma i åtnjutande av en förtidspension även om de har fullt styrkt behov av den. Det är vissa grupper av egenföretagare och alldeles speciellt jordbrukare. Om en jordbrukare blir så sjuk eller så skadad att hans arbetsförmåga försvinner eller allvarligt nedsätts, är det mycket svårt att få förtidspension, i alla fall så länge hustrun eller någon annan familjemedlem driver jordbruket vidare. Detta påstås bero på att det för dessa grupper är svårt att skilja kapitalinkomster från förvärvsinkomster. Det kan det väl vara, men jag undrar om det är någon som på allvar tror att det över huvud taget finns några kapitalinkomster i ett vanligt svenskt jordbruk. Gården räcker väl inte till så värst mycket mer än att vara ett arbetsredskap som gör det möjligt att skaffa sig en arbetsinkomst. Någon nettoavkastning av kapitalet är det just inte fråga om. Vi tycker att det borde vara möjligt att klara ut detta. Utskottsmajoriteten säger att problemet finns men att det bör kunna lösas inom ramen för gällande regelsystem. Det är möjligt att man kan det. Men när man å andra sidan år efter år finner att regler som vi har inte kan bli vettigt tillämpade, ligger det nära till hands att fråga sig om det möjligen inte är något fel på själva reglerna. Det är detta som vi begär att regeringen nu skall låta studera. För detta ändamål har vi en reservation, som bär nr 8. Jag vill yrka bifall också till denna. En annan sådan här liten grupp som under rätt många år har spelat en betydande roll i våra debatter är de s.k. övergångsänkorna — kvinnor som blev änkor före 1960 och som uppbär änkepension enligt alldeles speciella regler, mindre förmånliga än andra. Deras änkepension inkomstprövas. Det har nu gått rätt lång tid sedan denna regel upphörde att gälla, varför det kanske inte är så väldigt många kvar — sådan är ju tidens gång. Men så länge Prot. 1987/88:100 det finns några kvar, representerar systemet en orättvisa. Jag vill gärna yrka bifall till reservation 10, där det sägs att vi skall avveckla denna orättvisa. Herr talman! Slutligen har jag ytterligare en mycket liten grupp om vilken jag gärna vill uttrycka mig en aning fullständigare. På 1960-talet föddes det ett antal svårt missbildade barn i Sverige, missbildade därför att deras mödrar under havandeskapet hade intagit en medicin som hette neurosedyn. Dessa barn fick så småningom en ersättning från det läkemedelsföretag som hade tillverkat medicinen. För att underlätta en uppgörelse — det var en förlikningsuppgörelse — gick staten in och medverkade genom att i en alldeles särskild lag bestämma att den ersättning som utgick skulle vara skattefri vid både statlig och kommunal beskattning. Det var nog inte i första hand fråga om ett inhopp för att hjälpa de skadade barnen. För dem gjorde det väl egentligen detsamma om ersättningen var skattepliktig eller skattefri — det skulle ju komma att påverka beloppets storlek. Men för att det stora företaget inte skulle drabbas av ruinerande skadeståndskrav var det önskvärt att kunna hålla nere de nominella beloppen. Därför gjorde man så, och därmed blev det möjligt att träffa en förlikning mellan de tvistande parterna. Men det gällde bara skattefrihet. Åren har gått och dessa barn är nu vuxna. En del av dem har kunnat komma ut till eget boende och ett självständigt liv. Då har de förtidspension, och då skall de ha bostadstillägg. Men se, då kommer vi och reducerar bostadstilläggen med hänvisning till denna speciella ersättning, som vi kan kalla livränta eller ideellt skadestånd. Detta kan inte vara avsikten. Det är inte många det handlar om. Det lär finnas ett åttiotal som befinner sig i denna situation — fler är det faktiskt inte. Detta kan alltså icke ha varit meningen, för det får exakt samma effekt som om man faktiskt hade gjort bidraget skattepliktigt. Det påverar de numera vuxna barnens totalinkomst på samma sätt som om man hade dragit en skatt på ersättningen. Jag tror att det närmast var ett förbiseende att man inte då, 1969, såg till att få även denna sak ordnad. Det var kanske så enkelt att det vid den tidpunkten inte fanns någon människa som trodde att dessa barn någonsin skulle kunna leva ett så självständigt liv att de kunde komma att göra anspråk på bostadstillägg. Vi hade inte den synen på funktionshindrade handikappade människors sätt att leva för så relativt kort tid sedan som 20 år. Men i dag har vi det. I dag är det en självklarhet att de skall ha rätt till ett självständigt liv och ett eget boende om detta är möjligt. Därmed har frågan blivit aktuell. Det gäller hur man skall hantera deras ersättning för handikappet när beloppet för det kommunala bostadstillägget skall fastställas. Jag kan inte finna annat än att det är utomordentligt rättvist och riktigt att vi kompletterar denna alldeles speciella lag från 1969 med ytterligare en litet speciell bestämmelse. Utskottsmajoriteten är emot att just utfärda sådana här särbestämmelser. Men kom ihåg att det här alltså redan finns en särlag, som är tillkommen enbart för dessa människors skull. Jag kan inte finna att man bryter mot någon princip, när det nu faktiskt har visat sig att det även här dyker upp ett undantag från undantaget. Vi gjorde undantag för dem. Nu visar verkligheten att det finns ett undantag från undantaget som vi tidigare inte har tänkt på. Låt oss därför avveckla detta genom att helt enkelt stadga att den lilla inkomst som utgår som livränta eller ideellt skadestånd icke skall beaktas när beloppet för kommunalt bostadstillägg fastställs. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 17, som alltså föreslår bifall till en motion som är framlagd av en socialdemokratisk och en moderat ledamot av denna kammare. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! En av de viktigaste uppgifterna inom socialpolitiken är att förverkliga en bättre omsorg om de äldre. Trots att relativt stora förändringar har genomförts kvarstår fortfarande många problem. Folkpartiet vill ge människor valfrihet. I dag är valfriheten begränsad för den som blivit gammal och behöver vård och service. En grupp som är särskilt hårt drabbad är de s.k. undantagandepensionärerna. Som utskottet säger i sitt betänkande har under en följd av år yrkanden om förbättringar för dessa pensionärer framförts. Vi tycker att det är dags nu att göra något. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ reserverat 200 milj.kr. för en sådan reform. När det gäller kommunalt bostadstillägg, KBT, har vissa förbättringar skett. På ålderdomshemmen betalar den boende oftast en helinackorderingsavgift. Avgiften för boende och service på ålderdomshemmen är i allmänhet inkomstprövad. Enligt socialtjänstlagen har kommunen möjlighet att ta ut skäliga avgifter. I socialtjänstförordningen sägs att den som bor på ett ålderdomshem skall förbehållas ett visst belopp för egen konsumtion. Men som utskottet påpekar utgår inte statsbidrag om bostadskostnaden är en del av en avgift som grundas på pensionärens inkomst. Det innebär att boende på ålderdomshem eller i gruppbostad inte är berättigade till statligt bostadsbidrag. Folkpartiet anser att även dessa boendeformer skall ha en fastställd hyra enligt gällande normer på orten och att kontrakt skall upprättas med de boende. Därmed skulle statsbidrag utgå och kommunerna alltså kunna ge KBT. Därutöver skall service enligt den enskildes behov finnas tillgänglig. Enligt vår uppfattning finns det anledning att överväga om KBT i framtiden skall vara en primärkommunal uppgift. Det finns skäl som talar för att KBT skall utgå efter samma regler i hela landet. På det sättet utjämnas olikheterna mellan olika kommuner, och man kommer ifrån den inskränkning i den kommunala självstyrelsen som de tvingande reglerna nu innebär. Folkpartiet anser att pensionsberedningen bör ges i uppgift att överväga detta. På sikt bör en samordning av folkpension och KBT ske. Behovet av samordning mellan pensionsreglerna och KBT visas också av att en pensionär med enbart folkpension och pensionstillskott, som är berättigad till KBT, i vissa fall kan få en högre levnadsstandard efter hyra än en pensionär med låg ATP som saknar rätt till KBT. Herr talman! En annan pensionsfråga som varit i fokus i flera år är delning av pensionspoäng mellan makar. ATP-poängens roll för att skapa ekonomisk rättvisa mellan kvinnor och män är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna inför framtiden. Nu framgår av betänkandet att pensionsberedningen skall se över detta, varför vi inte för dagen har något yrkande utan hoppas på ett positivt förslag inom en inte alltför avlägsen framtid. Ännu en grupp människor som ofta är hänvisade till pension är handikappade. För många av dem innebär bristen på arbetstillfällen att de förtidspensioneras. Folkpartiet har under en rad år kommit med förslag för att förbättra möjligheterna för de handikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Ett förslag är att föra över resurser från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Varje gång detta diskuterats har vi fått till svar att det inte finns några öronmärkta pengar till förtidspensioner. Nej, det finns det inte, men anledningen härtill är väl att pengar måste ges till den som är handikappad och inte kan försörja sig på eget arbete. Vid bedömningen av hur stora resurser som kan behöva avsättas för att bereda handikappade arbete är det nödvändigt att också beakta det minskade behov av förtidspensionering som ökade sysselsättningsmöjligheter medför. Enligt vårt sätt att se innebär detta ingen ökad kostnad för samhället, men det betyder oerhört mycket för den handikappade. Han eller hon får faktiskt ett människovärde i och med att man räknas in bland de förvärvsarbetande. I gårdagens arbetsmarknadsdebatt framskymtade också att socialdemokraterna kan tänkas vara öppna för att pröva nya vägar när det gäller att få ut de handikappade på arbetsmarknaden. Socialförsäkringsutskottets majoritet hänvisar emellertid i dag som tidigare till att några särskilda medel inte finns och att rehabiliteringsutredningens arbete skall vara avslutat i sommar. Eftersom det bara är några månader till dess har vi folkpartister i dagens betänkande nöjt oss med ett särskilt yttrande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 8, 10, 11, 13 och 16.

Herr talman! Det finns orättvisor i vårt ATP-system. Trots riksdagsbeslut och klara krav från riksdagen erhåller fortfarande inte de s.k. undantagandeänkorna något pensionstillskott till sin änkepension. Pensionstillskott utgår däremot till förtidspensionen och till ålderspensionen. Undantagandeänkorna är således fram till i dag utan pensionstillskott. Jag medger att det är svårt att följa alla de turer som föregått det beslut vi nu skall fatta. Vi hade allmänt uppfattat att beslutet redan var fattat och verkställt, men verkligheten har visat att så inte är fallet. I och med att riksdagen bifaller utskottets hemställan på denna punkt i betänkandet kommer dock denna orättvisa att vara undanröjd. Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget och yrkar avslag på att undantagandeänkorna skall erhålla pensionstillskott till sin änkepension. Undantagandepensionärernas situation innebär fortfarande ett mått av straff för att de en gång valde att stå utanför ATP-systemet. Liksom kvinnorna då inte kände till effekten för deras del i form av uteblivet pensionstillskott kan dagens undantagandepensionärer inte förstå varför deras bostadsbidrag skall beräknas som om de hade ATP-pension. Inte heller de var medvetna om att pensionstillskott skulle tillerkännas dem som hade låg ATP eller enbart folkpension. I dag får de dock inte del av denna förmån fullt ut. Även här räknas med ATP-pengar som inte utgår. Myndigheterna tar för givet att dessa pensionärer i stället har egna försäkringar som ger inkomster. Så är emellertid inte fallet. I de flesta fall har de s.k. undantagandepensionärerna varit arbetare i egenföretag eller jordbruk, fiskare och liknande. Det fanns då inte pengar över till privata försäkringar. Det var ofta denna brist på pengar som låg bakom deras beslut att stå utanför ATP systemet. Nu kommer en översyn att ske som ger besked om vilka det var som valde att stå utanför ATP-systemet. Visar det sig då att mina antaganden är riktiga, kommer vpk att stödja vårt krav på en rättvisare behandling av denna grupp människor, som verkligen har arbetat och försökt att göra rätt för sig när de vari sin krafts dagar men som enbart skördar misstänksamhet över uppsåtet i deras val. I år liksom många år tidigare har vi från centerns sida krävt att denna orättvisa skall undanröjas. Tyvärr kan detta inte ske i år heller, vilket är att beklaga. Vårdår kan tillgodoräknas inom ATP-systemet när man på heltid vårdar egna barn i hemmet. Denna förmån gäller under barnets tre första år. Antalet föräldrar som anmält vårdår har dramatiskt minskat de senaste åren, dels beroende på att allt fler småbarnsföräldrar söker sig ut i förvärvsarbetet, då ekonomin inte medger att de väljer att stanna hemma med barnet, dels beroende på att många ej uppmärksammat att de skall anmäla att de vårdar eget barn i hemmet för att kunna registreras för vårdår. Många föräldrar inser inte att detta får betydelse för deras framtida pension, som ju ligger mycket långt i framtiden och som dessutom omges av viss osäkerhet. Vi vet att diskussioner rörande intjänandeår just nu pågår. Skulle man då höja gränsen för full pension från 30 år till 40 eller 45 år kommer det att ha stor betydelse för dessa föräldrar. Detta olyckliga förhållande kommer att innebära att föräldrar för sent inser att de borde ha anmält vård av eget barn i hemmet. Vi vet ingenting om framtidens arbetsmarknad, och vi vet inte vad som blir aktuellt inom en tioårsperiod. Det kan då vara av stort värde för denna grupp att ha angett att de är berättigade till vårdår. Tyvärr har utskottet inte velat tillgodose vårt motionskrav, som rör automatisk registrering av vårdår. Man skyller på byråkratiska regler. Vi anser dock från centerns sida att dessa problem skulle kunna lösas med god vilja. Det borde även kunna vara möjligt att retroaktivt gå in och se om det föreligger rätt till vårdår även före reformens ikraftträdande. I en centermotion krävs en utredning för att klarlägga om detta är möjligt. Inte minst den senaste tidens debatt rörande kvinnors låga pensionspoäng belyser de problem som är förknippade med dagens pensionssystem. Där vill vi även att den översyn som pågår rörande delning av pensionspoäng mellan makar snabbt skall redovisas. När det gäller förtidspension för jordbrukare och egenföretagare föreligger det vissa svårigheter för dem att få sådan beviljad så länge de bor kvar på sin jordbruksfastighet. Så länge makan sköter gården och de bor kvar föreligger det stora svårigheter att erhålla förtidspension. Nu skriver utskottet att de problem som uppstår bör kunna lösas inom Prot. 1987/88:100 gällande regelsystem. Hittills har även den möjligheten förelegat, men den har tyvärr i alltför många fall resulterat i den bedömning som redovisas i min motion. Jag vidhåller därför, vilket framgår i reservationen, att regelsystemet skall ses över med beaktande av just detta förhållande. Det finns ingen anledning att just jordbrukare skall särbehandlas när de inte klarar av att arbeta inom sin huvudnäring. Utskottet föreslår också ytterligare en nivå inom handikappersättningen, vilken avstyrks i en socialdemokratisk reservation. Jag yrkar avslag på reservationen. När det gäller inkomstprövning av änkepensionen föreligger en gräns, nämligen den 1 juli 1960. För dem som blev änkor före detta datum inkomstprövas pensionen, medan de som blev änkor därefter inte behöver denna inkomstprövning. Det rör sig sannolikt inte om något stort antal änkor som behandlas på detta sätt, men för dem som berörs känns det synnerligen orättvist. Vi reservanter anser därför att regeringen bör lägga fram ett förslag till ändring av bestämmelserna som medför ett rättvisare system. Allt fler utslussas i dag till eget boende från institutioner och vårdhem. En del människor erbjuds då gruppboende som den lämpligaste boendeformen. I vissa fall kan med nuvarande regler ej kommunalt bostadstillägg utgå vid gruppboende. Detta medför ibland svårigheter för den enskilde att ekonomiskt klara detta boende. Detta är mycket olyckligt, då alla boendeformer måste finnas om valfriheten i boendet också skall bli reell. Vi kräver därför en översyn av reglerna för att även inrymma denna boendeform som underlag för kommunalt bostadstillägg. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som centerpartiet finns med på i socialförsäkringsutskottets betänkande 1987/ 88:18.

Herr talman! Det känns inte särskilt meningsfullt att i dag debattera kompensationen till pensionärerna för devalveringen — det är den fråga som tas upp i vår första reservation — för den frågan kommer snart upp igen då vi skall behandla propositionen i ärendet. Vpk:s uppfattning bör vara känd. Vi förespråkar en höjning av grundpensionen och pensionstillskottet i stället för en basbeloppshöjning, vilket vi i reservation 2 vill ge regeringen till känna. Från den 1 januari i år är det obligatoriskt för kommuner att betala kommunalt bostadstillägg till pensionärer, och de s.k. hyresgränserna har höjts. Nu kan man få KBT för en hyra upp till 1 500 kr. för ogift och 1 650 kr. för makar. Men trots förbättrade regler är KBT otillräckligt för många. Hyran i nyproduktionen ligger långt över den högsta gränsen för KBT. T.o.m. en etta kan ute i landet — och givetvis i storstadsregionerna — kosta över 2 000 kr. i månaden. Före regeländringen i år tillämpade många kommuner en högre kompensationsgrad än de 80 26 som är statsbidragsberättigande. De nya reglerna, med höjda bostadskostnadsgränser, medförde ökade kommunala kostnader. Av den anledningen sänkte många kommuner — närmare bestämt 42— KBT. Det gällde kommuner som tidigare hade betalt mer än 80 26. Detta fick till följd att pensionärer med låg hyra nu får mindre KBT än vad de fick tidigare. Det är givetvis inte acceptabelt att ett beslut om förbättringar i praktiken kom att betyda försämringar för vissa pensionärer. Men som reglerna är i dag finns det knappast någon möjlighet för staten att ålägga kommunerna att betala högre kompensation. Vpk menar att för att KBT skall bli rättvist över landet bör det betalas efter den faktiska hyran på orten för en tvårumslägenhet. Vi anser också att staten på sikt skall ta hela kostnadsansvaret för pensionärernas boende. Som ett första steg bör statsbidraget till kommunerna höjas. Detta har i omgångar minskat från 43 9 till nuvarande 25 96. Vi föreslår en första höjning till 50 96 av kommunernas kostnader. Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i det här betänkandet. Jag skall också säga något om de socialdemokratiska reservationerna i betänkandet. Den reservation som gäller pensionstillskott till änkepensionen är det särskilt tråkigt att ta upp till behandling. Det går inte att bortse från att hela det långdragna ärendet om de s.k. undantagsänkorna är prestigefyllt för socialdemokraterna. Eftersom jag är så gammal att jag minns stämningarna kring ATP-striden har jag förståelse för den ilska man känner gentemot dem som på den tiden gjorde allt för att förhindra att vi skulle få en allmän tilläggspension. När riksdagen nyligen beslutade att undantagsänkorna skulle få pensionstillskott till åldersoch förtidspension — efter en vpk-motion — så observerade vi inte att änkepensionerna inte skulle omfattas av de nya reglerna. Anklaga oss gärna för det förbiseendet — det är berättigat. I dag rättar vi till beslutet. Men försök inte att konstruera några särbestämmelser om att änkepensionen är relaterad till den avlidne maken och hans undantagande från ATP. Det var ju precis de argumenten som anfördes för att kvinnorna inte som åldersoch förtidspensionärer skulle få pensionstillskottet! I fråga om ytterligare en nivå inom handikappersättningen innebär utskottsmajoritetens skrivning — till vilken vpk ansluter sig — inget definitivt beslut, utan det är endast en begäran om utredning och efter utredningen ett förslag. Socialdemokraterna borde ha kunnat ansluta sig till det beslutet. Vi är ju överens om att många handikappade i dag har stora merkostnader på grund av sitt handikapp, merkostnader som de i dag inte har någon möjlighet att få kompensation för. I sin reservation hänvisar socialdemokraterna till utredningen om hjälpmedel och framhåller det som möjligt att ett resultat av den utredningen kan bli att fler förbrukningsartiklar än i dag skall kunna erhållas kostnadsfritt. Därmed skulle man inte behöva denna lägre nivå på handikappersättningen. Även om jag gärna vill tro på den möjligheten, så är det svårt med tanke på att det finns förslag om att helt och hållet avskaffa de fria läkemedel som finns i dag. Då verkar det inte realistiskt att tro att det skall bli utökningar när det gäller förbrukningsartiklar. Det behövs helt klart en ytterligare nivå på handikappersättningen, och vpk har föreslagit 20 90 av basbeloppet som en ny nivå. När den av utskottet begärda utredningen är klar får vi ta slutlig ställning i den frågan. Herr talman! Avslutningsvis vill jag också något kommentera en motion som jag har skrivit om en samhällelig pensionsförsäkring. Motionen är behandlad och vederbörligen avstyrkt i detta betänkande. Nu är jag inte särskilt ledsen för den skull, för jag har inhämtat att pensionsberedningen behandlar just frågan om möjligheten att vi skall få en samhällelig pensionsförsäkring som komplement till vårt pensionssystem, och då är det inte så noga med formaliteterna, tycker jag — huvudsaken är att tankarna i min motion förverkligas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 12, 14 och 18.

Herr talman! I takt med den ekonomiska utvecklingen har vi kunnat kompensera pensionärerna ekonomiskt. Således höjdes basbeloppet med 400 kr. den 1 juli 1987 i en extrahöjning, och den 1 januari i år höjdes statsbidraget till det kommunala bostadstillägget väsentligt. Inom kort kommer vi dessutom att behandla en proposition om ytterligare en extrahöjning av basbeloppet den 1 januari 1989. Genom det beslutade tilläggsbeloppet, som medförde en höjning av basbeloppet med 400 kr. den 1 juli förra året, har pensionärerna och övriga berörda till en del blivit kompenserade för nedskrivningen av den svenska kronan 1982. Men eftersom vi om några dagar, som Margé Ingvardsson också sade här, i utskottet skall behandla en proposition om den kommande extra höjningen av basbeloppet med 600 kr., anser vi att kraven på höjda folkpensioner och pensionstillskott nu bör avslås. Så till frågan om rätt till pensionstillskott vid undantaganden. Ja, det är riktigt att frågan har diskuterats vid flera tillfällen här i kammaren. Under årens lopp har också uppfattningarna om den saken skiftat i den svenska riksdagen. Nils Carlshamre talade här om speciella hackkycklingar när han skulle: beskriva undantagandepensionärerna och Barbro Sandberg sade att valfriheten är starkt begränsad beroende på reglerna när det gäller pensionstillskott till undantagandepensionärerna. Folkpartiet har dock inte alltid haft den uppfattningen. Vid ett tillfälle hade vi, till följd av en proposition från den borgerliga regeringen, möjlighet att över huvud taget avskaffa rätten att stå utanför ATP. Det fanns alltså en mycket bra möjlighet att göra ett tillrättaläggande, om folkpartiet då hade haft samma uppfattning som man har i dag. Sedan skulle jag vilja gå tillbaka till det som Nils Carlshamre sade. Han talade om speciella hackkycklingar. Förra gången vi behandlade samma ärende — då med anledning av en motion från vpk — beslutade vi ju att hos pensionsberedningen begära en undersökning av hur det verkligen förhåller sig med undantagandepensionärerna. Pensionsberedningen har påbörjat det arbetet. Vi menar att resultatet av den undersökningen bör avvaktas och yrkar därför avslag på de motioner där man begär pensionstillskott till pensionärer med undantagande från ATP. Änkepensionerna och pensionstillskotten i det sammanhanget hänger ju samman med mannens egen pension. Margö Ingvardsson säger: Försök inte konstruera särskilda bestämmelser för änkepensionerna! Jag behöver inte konstruera något, därför att sambandet i det avseendet är fullständigt klart. Änkepensionen är alltså avsedd att ge kompensation för mannens tidigare inkomst eller pension och är direkt knuten till mannens tidigare pensionsförmåner och inkomster när det gäller pensionstillskottet. Därför är det här fråga om en särlösning. Vi menar att man även på den punkten borde ha avvaktat det resultat som pensionsberedningen kommer fram till. Vi socialdemokrater anser således att det är fel att gå in och ändra i lagstiftningen, som så intimt hänger samman med dessa frågor. Därför har vi reserverat oss mot det förslag till lagändring som nu föreligger. Så några ord om handikappersättningen. Handikappersättningen utges ju nu med 65, 50 eller 34 70 av basbeloppet — alltefter hjälpbehovets omfattning och merutgifternas storlek. I några motioner begärs en lägre nivå inom handikappersättningen. Utskottsmajoriteten föreslår också att dessa krav skall utredas. Men vi socialdemokrater menar att de handikappade som det här är fråga om — jag tror att utskottet är enigt på den punkten — främst är människor som har stora kostnader till följd av sitt handikapp. Det gäller kostnader som beror på behovet av förbrukningsartiklar och andra preparat som inte är kostnadsfria eller rabatterade. Eftersom regeringen har tillsatt en utredare som har fått i uppgift att kartlägga och analysera situationen och behoven när det gäller den här gruppen handikappade, bör vi avvakta det resultat som utredaren kommer fram till. Detta har vi även åberopat i vår reservation. Vi reserverar oss därför mot beslutet att nu ensidigt inrikta stödet på en lägre nivå i handikappersättningen. I övrigt har vi i utskottet diskuterat sådana här frågor, som i ett vidare sammanhang bör få en lösning. Jag talade inledningsvis helt kort om den stora höjning av KBT som skedde den 1 januari i år. Trots den förbättring som vi nu har kunnat konstatera under några månader, finns det motioner där man begär ytterligare en höjning av medlen till de kommunala bostadstilläggen. Vi i majoriteten har den uppfattningen att det på det här området, liksom på andra områden, när det gäller vårt sociala skyddsnät får ske förbättringar i förhållande till de ekonomiska förutsättningar som finns. Därför yrkar vi avslag på motionerna i detta sammanhang. Herr talman!

Herr talman! Ingegerd Elm var inne på detta med basbeloppshöjningen, som skulle kompensera devalveringseffekten. Jag vill då påminna om att vi i centerpartiet har en annan syn på den frågan. Vi tycker att det är fel att gå in och justera basbeloppet på det sätt som man gör, eftersom man ju har andra beräkningsgrunder för basbeloppet. På detta sätt kompenserar man de inkomsttagare som har de största inkomsterna mest. Men vi återkommer, som sagt, till detta i en senare debatt här under våren. I en reservation från centern har vi också tagit upp just den frågan. När det gäller de s.k. undantagandeänkornas pensionstillskott har vi ju beslutat här i riksdagen, precis som Margé Ingvardsson sade, att ett tillrättaläggande skall göras. Det var en blunder att vi inte uppmärksammade hur det egentligen blev i och med det beslut som fattades. Det fanns ett enhälligt beslut om att vi skulle titta på just änkepensionen och pensionstillskotten. Det är det som vi nu fullföljer i och med dagens beslut. Vi i centern tycker att det är fel att socialdemokraterna går in och tittar på det här från byråkratiska synpunkter. De aktuella änkorna bör kunna få nämnda pensionstillskott, eftersom de i många fall inte var medvetna om att deras män hade ett undantagande från ATP-pensionen. Inte heller hade de någon aning om att det skulle kunna vara möjligt att få pensionstillskott inom en framtid. För denna lilla grupp behöver nämnda rättvisa fördelning gälla. Vi tycker också att det är viktigt att man ser över handikappersättningen. Det som begärs från utskottets sida är ingen orimlig begäran. Trots det sociala trygghetsnätet i vårt land finns det ju människor som faller mellan maskorna och som då drabbas rätt hårt. Vi har ganska svårt att förstå att just dessa människor — med tanke på deras speciella situation — inte skulle kunna få ett samhälleligt stöd. Deras ekonomi tillåter ju inte att de lever på samma höga nivå som andra människor som kanske har någon annan typ av handikapp.
Herr talman!

Enligt socialdemokraterna gällde det enbart kvinnor som var förtidseller ålderspensionärer. För änkor skulle de gamla reglerna gälla, dvs. kvinnorna skulle få plikta för att männen inte hade anslutit sig till ATP. Det är mycket svårt att förstå detta resonemang. Anser socialdemokraterna att änkorna på något sätt skulle ha större skuld till det hela än förtidsoch ålderspensionärerna? Jag undrar, herr talman, om det är skuldfrågan som är avgörande. Det går inte att komma ifrån att hela tiden som vi har diskuterat undantagandeänkorna har det varit något av skuld och straff som gått rakt igenom det socialdemokratiska tänkandet.

Herr talman! Ingegerd Elm säger att vi bör vänta på att pensionsberedningen skall hinna ta reda på hur undantagandepensionärerna egentligen har det. Men vi vet exakt hur de har det, i det enda avseende som har någon betydelse: de har inget pensionstillskott. De har rätt till pensionstillskott. När en helt ny förmån införs är det orättvist att några personer undanhålls denna på grund av att de i ett helt annat sammanhang några år tidigare har agerat på ett sätt som man inte gillar. Vi behöver inte veta mer. De har inget pensionstillskott — det gäller såväl undantagandepensionärerna som deras efterlevande änkor. Herr talman! Jag blir ibland förbryllad över socialdemokraternas kluvna inställning till detta med behovsoch inkomstprövning. Nästan alltid är man stolt — och berättigat stolt — över vårt generella trygghetssystem, våra stora socialförsäkringar, som fungerar efter samma regler för alla, där vi medvetet har hjälpts åt för att undvika inslag av behovsoch inkomstprövning så långt det varit möjligt. Men så fort socialdemokraterna behöver någonting att gömma sig bakom, när det är en liten grupp som de inte vill ge rättvisa, blir det intressant med behovsprövning. Det gäller här. Man skall ta reda på om undantagandepensionärerna lider nöd, och i så fall kanske de kan få någonting. När det gäller övergångsänkorna från före 1960 står det i utskottsmajoritetens skrivning att bestämmelsen inte drabbar någon fattig — fritt översatt från byråkratsvenskan. Det skulle vara de bäst situerade änkorna som möjligen fick någon förbättring om regeln avskaffades. Återigen är det fråga om behovsprövning. Varför måste det vara så att denna behovsprövning, som vi så gärna vill undvika i vårt sociala trygghetssystem, skall kunna tjäna som en sorts skalkeskjul så fort det är någonting socialdemokraterna inte vill göra? Det har hängt med ända sedan 1946-1947, när grunden lades för den nuvarande folkpensioneringen. Den gången föreslog socialdemokraterna en delvis behovsprövad folkpension, med 600 kr. om året för alla och 400 kr. till för dem som efter behovsprövning kunde bevisa att de behövde det. Efter en opinionsstorm, som revs upp av dåvarande högerpartiet, gav socialdemokraterna med sig, och grunden lades till en för alla lika folkpension. Men då och då återkommer den där svagheten för behovsprövning i alla upptänkliga sammanhang.

Herr talman! Om folkpartiet tidigare haft en annan uppfattning när det gäller undantagandeänkorna är det väl inget skäl att inte ändra sig, om man finner att de nu har det besvärligt. Även om de en gång medvetet ställde sig utanför ATP-systemet kvarstår ett antal som nu som pensionärer har det svårt att klara sin försörjning. Vi har också i vårt budgetalternativ reserverat pengar för detta ändamål.

Herr talman! Jag vill börja med att vända mig till Barbro Sandberg, som försöker ursäkta folkpartiets tidigare misstag —- som man nu tydligen betraktar det som — med att det inte är något skäl att inte ändra sig. Men det var mycket dåligt av folkpartiet att inte ändra sig ett par år tidigare och genomföra detta — det var inte så lång tid efter regeringsskiftet som denna uppfattning kom fram. Barbro Sandberg var inte ledamot av kammaren då, så det är inte något personligt angrepp jag riktar mot henne utan bara ett konstaterande. Nils Carlshamre, som har mycket fina historiska kunskaper, vill säga att det inte behövs något annat skäl än att några personer gjorde ett undantag för att vi nu skall ändra denna tingens ordning. Man måste väl ändå i ärlighetens namn säga att det inte kan vara det enda skälet till att vi skall kompensera pensionärer som under sitt yrkesverksamma liv valde att ta en annan försäkring eller att samla sina pengar i företaget, för att på det sättet kompensera sig på ålderdomen. Det är inget nytt argument från socialdemokratisk sida, men det är fortfarande giltigt. Vi biföll Margöé Ingvardssons och vpk:s motion förra året därför att vi gärna ville ha reda på orsakerna till att de ställde sig utanför. Carlshamre frågar varför vi vill ha behovsprövning. Det är inte fråga om behovsprövning eller ej, utan diskussionen gäller just det som jag har sagt, att de pensionärer som en gång i världen valde att ordna sin ålderdomstrygghet på ett annat sätt inte dessutom skall ersättas genom det allmänna pensionssystemet.

Herr talman! Nu inför Ingegerd Elm något alldeles nytt i debatten. Hon säger plötsligt att vi vill ha reda på varför dessa personer en gång gjorde ett undantagande. Men se den beställningen har inte pensionsberedningen. Det står i utskottets skrivning att den skall ”undersöka behovet av ekonomiskt stöd för pensionärer som på grund av att de begärt undantagande från ATP inte kan erhålla pensionstillskott”. Däremot skall den inte fråga varför de en gång i världen gjorde sitt undantagande. Då får vi lämna ett tilläggsdirektiv till pensionsberedningen, om den skall svara på den frågan också. Det är kanske inte så konstigt, Ingegerd Elm, att inte alla har vaknat upp i den här frågan förrän ett stycke in på 80-talet. De flesta av de människor det gäller var i blomman av sin medelålder i början och mitten av 60-talet. Det är nu på 80-talet de blivit pensionärer. Det är då det märks att de får sämre pension än alla andra. Det är inte så konstigt att det då slår igenom i den politiska opinionen på ett annat sätt än tidigare. Vi har en parallell till den utvecklingen i dagens betänkande. För några timmar sedan talade jag varmt för de neurosedynskadade barnen och deras behov. Problemet med beräkning av KBT till denna grupp har uppmärksammats i en motion av Bo Nilsson och Sven Munke. Såvitt jag vet har det inte tidigare uppmärksammats av någon annan i denna kammare. Men detta är också ett nytt problem. Det är nu dessa personer har kommit upp i den ålder då kommunalt bostadstillägg börjar bli aktuellt. Jag tycker inte att någon av oss behöver ta illa vid sig för att vi inte lagt märke till det tidigare. Däremot tycker jag att man kan försöka göra någonting åt det, när man väl har upptäckt problemet. Herr talman! Jag sade faktiskt inte att det enda skälet till att vi bör ge pensionstillskott till de s.k. undantagandepensionärerna är att de en gång begärde undantagande från ATP-systemet. Skälet är att de i dag inte har något pensionstillskott. Det är det enda skälet, och det är det enda skäl vi behöver. De har rimligen rätt till pensionstillskott, om vi vill hålla på rättvisa principer i vårt trygghetssystem. De har undanhållits sin rätt.

Herr talman! Socialdemokraterna pratar rätt ofta om det stöd man vill ge de sämst ställda pensionärerna. Här finns ett exempel på en grupp pensionärer som verkligen har det dåligt ställt. Änkor efter män som begärt undantagande från ATP har det verkligen besvärligt. De har bara en liten änkepension. En bra möjlighet att visa att solidariteten och rättvisan räcker till också för dessa grupper är att i dag stödja våra motionsförslag. Vi föreslår att dessa de sämst ställda grupperna bland pensionärerna skall få en något större ekonomisk trygghet än de har i dag. Det är inte så att de som begärde undantagande från ATP sparade sitt kapital och satte in det i ett vinstrikt företag. Det tillhör nog undantagen. Ofta levde man i en bister verklighet där det inte fanns pengar till annat än de dagliga behoven. Det fanns inget överskott att ta av för att betala en ATP-avgift. Det var säkert skälet för de allra flesta. Vi vet hur dessa pensionärer har det i dag. Det kan närmaste pensionstabell visa. Det kan inte vara riktigt att man beräknar det kommunala bostadstillägget för dessa pensionärer som om de hade en ATP-förmån och av den anledningen reducerar det. I detta betänkande behandlas en mängd motioner som beskriver detaljer i ATP-systemet som skapar bekymmer och orättvisor. Pensionsberedningen skall så småningom lämna ett förslag rörande dessa frågor. Det allra enklaste hade dock varit att se till att dessa pensionärer får ett pensionstillskott. Pensionstillskott togs över huvud taget inte upp i den debatt som en gång fördes om ATP. Pensionstillskott är ett senare påfund, och det skulle ges till dem som hade en låg folkpension eller ATP. Det tas inte heller ur samma kassa. Man använder helt andra pengar till det.

Herr talman! Tyvärr fick jag aldrig någon förklaring från Ingegerd Elm till varför just änkorna inte skulle få sitt pensionstillskott, när hustrurna till de s.k. undantagandepensionärerna såsom åldersoch förtidspensionärer nu får rätt till pensionstillskott. Jag kan förstå att Ingegerd Elm underlät att svara på min fråga. Det är säkerligen omöjligt att ge en logisk förklaring till att änkorna skulle behandlas på ett alldeles särskilt sätt. Herr talman! Förhoppningsvis är det i dag sista gången vi debatterar änkorna till de s.k. undantagandepensionärerna och deras situation. Jag hoppas verkligen att vi inte har gjort några förbiseenden denna gång, utan att samtliga kvinnor som har varit eller är gifta med män som begärt undantagande från ATP nu får sina pensionsrättigheter, precis som andra kvinnor i vårt land.
Herr talman! Jag tycker att jag gav Margö Ingvardsson den förklaring hon begärde i mitt inledningsanförande. Änkepension hör intimt samman med att man blivit änka och med de inkomster och förmåner som den avlidne maken hade. Det är grunden till att vi vill ha renodlade och klara Prot. 1987/88:100 bestämmelser och att man inte skall kunna göra förändringar i bestämmelser na som inte hör samman med huvudfrågan. Jag är medveten om att det kan låta skrivbordsmässigt. Men det måste finnas någon form av konsekvens i vår försäkring, om det inte skall bli en stor oreda i våra olika försäkringsbestämmelser och i lagskrivningen.

Jag vill också säga att våra kunskaper om vilka som ställde sig utanför ATP-systemet och varför de gjorde det är ganska ytliga. Jag vidhåller den uppfattning vi har haft hela tiden, att vi genom det allmänna pensionssystemet inte i efterhand kan kompensera för en tilläggsförsäkring som man själv betalade för. Om vi skulle inta den ståndpunkten måste vi i så fall ha en stark grund för det.

Herr talman! Pensionssystemet bör vara så utformat att det ger en god ekonomisk grundstandard för alla som inte genom eget förvärvsarbete kan få en tillfredsställande försörjning på grund av ålderdom, sjukdom, invaliditet eller familjeförsörjares frånfälle. Alla pensionärer bör få en rättvis andel av samhällets standardförbättringar. Vid devalveringen som vidtogs i oktober 1982 räknades inte basbeloppet upp med hänsyn till de prisstegringar som inträffade till följd av devalveringen. I valrörelsen 1985 utlovade socialdemokraterna att värdet av pensionerna skulle återställas om de bara fick väljarnas förtroende. Inte förrän nu under våren har ett förslag lagts fram som innebär att full kompensation skall ges fr.o.m. januari 1989. Följaktligen kan SAP utnyttja löftet om mer pengar till pensionärerna även i 1988 års valrörelse. Att det är samma pengar det handlar om utgör tydligen inget hinder. Vi menar att politisk heder och moral hade krävt att SAP:s utfästelser till pensionärerna hade infriats under denna valperiod. Herr talman! Kds anser att folkpensionen bör höjas från 96 96 av basbeloppet till 97 96 av basbeloppet för den ogifta pensionären och från 78,5 Je av basbeloppet till 81 20 av basbeloppet för den gifta pensionären. Höjningen bör införas fr.o.m. den 1 januari 1989. En sådan förändring av pensionerna skulle utjämna något av de skillnader mellan samboende och gifta pensionärer som i dag råder och som är ett exempel på hur samhällets regelsystem på ett oacceptabelt sätt missgynnar äktenskapet. Skillnaderna i pension mellan ett gift par och ett sambopar minskar med vår modell med 774 kr./år. Förhållandena kan naturligtvis inte heller med denna förbättring anses tillfredsställande, utan ytterligare åtgärder för att minska skillnaderna mellan gifta och sammanboende pensionärspar måste vidtas. Kds vill också höja pensionstillskottet, eftersom det är en riktad åtgärd till de sämst ställda pensionärerna. Vi föreslår därför att pensionstillskottet höjs från 48 96 av basbeloppet till 50 26 för ålderspensionärer och från 96 96 till 100 96 av basbeloppet för förtidspensionärer fr.o.m. den 1 januari 1989. Herr talman! De pensionärer som valde att stå utanför ATP-systemet när detta infördes har hitintills inte fått någon del i pensionstillskotten. Det kan finnas många förklaringar till att de valde att stå utanför. De ville kanske hellre spara i det egna företaget, i det egna hemmet eller genom att teckna en privat pensionsförsäkring. En del kanske tvingades välja att stå utanför eftersom de ansåg att deras inkomster var för små för att räcka till avgifterna till ATP-systemet. Många av dessa pensionärer begärde undantagande från ATP före 1969, alltså det år då reformen med pensionstillskott genomfördes. I dag har många av dem ekonomiska problem. Att dessa människor inte får del av pensionstillskottet utgör enligt vår mening en diskriminering. Alla pensionärer med låg ATP eller ingen ATP alls bör få rätt till pensionstillskott. Med litet god vilja borde någon form av individuell prövning kunna ske. På samma sätt som de som tillhör ATP-systemet får pensionstillskott om ATP-pensionen inte överstiger pensionstillskottsbeloppet, borde de som står utanför ATP systemet få del av pensionstillskottet, om deras alternativa penningplacering har en lägre avkastning än pensionstillskottet. Herr talman! Många kvinnor har upptäckt att de som pensionärer kommer att få en sämre ställning därför att de arbetat deltid eller varit hemma och skött hem och barn under kortare eller längre tid. Oftast har mannen och kvinnan varit överens om en sådan arbetsfördelning. Att denna fråga nu kommer att bli föremål för utredning inom pensionsberedningen ser vi därför som mycket positivt. Herr talman! Det finns i dag gott om tecken på att det moderna arbetslivet fordrar nytänkande på flera områden. I framtiden får man räkna med att många kommer att behöva byta yrke åtminstone någon gång under sin verksamma tid. Detta kommer i sin tur att medföra någon period av omskolning och vidareutbildning. Därför finns det knappast någon anledning att betrakta livet som om det vore indelat i tre perioder: utbildning, arbetsliv och pensionering. Det är naturligt att många människor i 45-50 årsåldern känner behov av att stanna upp ett tag, få en tid av återhämtning för att ägna sig åt någon sysselsättning som tiden dessförinnan inte har medgivit. Säkerligen skulle ett avbrott i den yrkesverksamma perioden upplevas positivt av de allra flesta. Ett sådant avbrott skulle också kunna skapa förutsättningar för att odla den gemenskap och det sociala umgänge som vi alla är i så stort behov av. Vi menar att varje människa borde ha rätt att kunna utnyttja ATP och folkpension under ett års förtidsuttag ur pensionssystemet. Ett sådant ”sabbatsår” någon gång mellan 45 och 55 år skulle påverka ålderspensionen på liknande sätt som förtidsuttag något år före den ordinarie pensionsåldern gör. Det skulle således betalas från egen ATP och folkpension och skulle därför inte tära på samhällsekonomin. Det skulle däremot, hävdar vi, få vissa positiva effekter på arbetsmarknaden eftersom arbetslösa skulle få ett större urval av vikariat och möjligheter till arbetslivserfarenhet under det år den ordinarie arbetstagaren är ledig. En sådan reform skulle naturligtvis också kunna ge upphov till en del praktiska svårigheter i arbetslivet, det skall inte förnekas. Men dessa problem kan jämföras med dem som uppstår i samband med föräldraledighet och ledighet för studier, och dessa avbrott är ju allmänt accepterade. Pensionsberedningen befinner sig nu enligt uppgift i slutskedet av sitt arbete. I pensionsberedningens direktiv fanns inte något uppdrag att utreda frågan om ett förtida uttag av ett pensionsår. Vi föreslår därför att ett tilläggsdirektiv utfärdas för att få till stånd en utredning i denna fråga. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 1987 88:Sf238.

Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till yrkande 4 i samma motion samt bifall till reservationerna 3, 5, 6, 7, 8, 15 och 16.

Herr talman! Sture Thun och jag har i en motion tagit upp pensionärernas inkomstförhållanden. Det är så, att pensionärernas inkomster självfallet är mycket olikartade. Detta hänger samman med inkomsterna under individernas yrkesverksamma tid. En hög inkomst betyder således en hög pension och en låg inkomst en låg pension. De som inte haft någon inkomst alls — exempelvis arbetat i sitt eget hem — får den lägsta pensionen, nämligen 54 192 kr. per år. Även de som är mycket gamla, över 80 år, får trots ett livslångt yrkesarbete en låg ATP och därmed en låg pension. De kommunala bostadstilläggen — som är inkomstprövade — har som sitt syfte att ge människor som bara har grundpensionen — folkpension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg — en hjälp för att betala hyreskostnaderna. Från och med den 1 januari 1988 kom — på den socialdemokratiska regeringens initiativ — nya regler för de kommunala bostadstilläggen. Dessa regler medförde en utjämning av bostadstilläggen mellan olika kommuner. De pensionärer som har de lägsta pensionerna och de lägsta kommunala bostadstilläggen fick en förstärkning med upp till 700 kr. i månaden. Totalt får pensionärerna i 179 av landets 284 kommuner förbättrade kommunala bostadstillägg i och med de nya reglerna. Totalt beräknas mer än 600 000 pensionärer få KBT under 1988. I reglerna för de nya pensionerna finns också bestämmelsen att de kommunala bostadstilläggen obligatoriskt skall utges av kommunerna. Det här är en stor reform, som bidrar till ökad utjämning pensionärer emellan. Men det är en reform som bara är ett steg på vägen. Fortfarande har dessa pensionärer en alltför låg standard, enligt vår mening. Vad som fattas är att höja KBT till den nivån, att bostadstillägget täcker hela hyran för en lägenhet som består av 2 rum och kök. Detta finner vi nödvändigt för att ge dessa pensionärer en standard som är tillräckligt hög. Målet för de kommunala bostadstilläggen skall alltså vara att de täcker hyreskostnaden för en modern lägenhet på 2 rum och kök. I den socialdemokratiska tidskriften Tiden, nr 10 år 1987, tar Carin Elofsson upp pensionsfrågan. Hon kallar sin artikel för ”40-talets mödrar är 80-talets fattiga pensionärer”. Det är en gripande artikel, och låt mig citera några rader ur hennes inlägg: ”Jag stod inför min barndoms snälla tant från gården där jag lekte som barn. Jag som socialtjänsteman, Linnéa som hjälpsökande. Hon sökte socialbidrag. Hon är i dag 74 år och hennes barn är vuxna. Linnéa grät och sa: — Jag trodde aldrig att jag skulle behöva gå hit och tigga på gamla dar. Jag har ju min pension och har det bra på alla sätt, men jag får ju nästan ingenting över när jag har betalt hyran. Hon kunde ha varit min egen mor — hon är en av de mödrar, som skötte om och fostrade oss barn, som växte upp på 40-talet. Det är vi, 40-talsbarnen, som sitter i de beslutande positionerna och är makthavare i dag och i morgon. Men vi har sörjt dåligt för våra mödrar, de som hade som heltidsjobb att sköta om och fostra oss till det vi är i dag — en vinnande generation. Linnéa är inget undantag. Det blir i stället allt vanligare att de pensionärer som bara har sin folkpension och ingen eller liten ATP, periodvis måste söka socialbidrag för att klara sina primära levnadskostnader.” Det som Carin Elofsson pekar på är just de dryga hyreskostnaderna. Här har den reform av det kommunala bostadstillägget som ägt rum sedan den 1 januari 1988 gett många pensionärer en god hjälp. Men det fattas ytterligare ett steg på vägen för att hyreskostnaderna helt skall täckas av det kommunala bostadstillägget. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att det är min förhoppning att vi skall få ytterligare en reform på detta område — en reform som innebär att hyreskostnaderna finansieras helt av det kommunala bostadstillägget.

Herr talman! Låt mig, innan jag kortfattat går in på reservationerna i betänkandet, säga några ord i största allmänhet om landets domstolar och rättsväsendet. Jag tror att flertalet av kammarens ledamöter har tagit del av information både från massmedia och på annat sätt om att domstolsväsendet och rättsväsendet har svåra, kanske t.o.m. i ökande grad svåra, problem. Arbetsbelastningen har ökat. Ärendebalanserna ligger på en oacceptabelt hög nivå, samtidigt som det finns en tendens till personalflykt när det gäller kvalificerad personal inom domstolsväsendet och polisväsendet. Vi har tendenser till detta också när det gäller kvalificerad personal inom åklagarväsendet. Detta öppnar risker för kvalitetsförluster i den brottsutredande och dömande verksamheten — risker som vi naturligtvis inte kan acceptera. De här förhållandena måste vi följa ytterst noggrant, och vi måste vara beredda att ge de resurser som krävs för att rättsväsendet skall fungera. Herr talman! När det gäller nämndemannainstitutionen, som det finns reservationer om, vill jag bara — mot bakgrund av att vi får orsak att senare i vår återkomma till de frågorna med anledning av en proposition — yrka bifall till reservation 1, som är en moderatreservation och vari det förordas att vi skall återgå till den nämndemannaorganisation som vi hade före 1983. Det gäller alltså hur många som skall vara med i den dömande verksamheten. Den enligt min mening viktigaste fråga som behandlas i betänkandet gäller en principiell skiljelinje mellan socialdemokraterna och de borgerliga. På den punkten finns det också en borgerlig reservation. Den rör synen på specialdomstolar. Socialdemokraterna har tydligen en viss svaghet för en specialisering inom rättsväsendet. Enligt min mening ligger det en fara i ett sådant synsätt, även om syftet må vara gott, nämligen att tillförsäkra rättsväsendet den särskilda kunskap som ibland krävs vid vissa typer av mål. Kunskap krävs naturligtvis, men inte bara i den formen att man inrättar ett speciellt organ för en speciell typ av mål — kunskapen kan mycket väl tillföras rättsväsendet genom att personal som har den kompetensen tillförs domstolarna. Socialdemokraterna har de senaste åren i ökande grad velat skapa inte bara särskilda domstolar utan också särskilda åklagare och särskilda poliser. Det har varit särskilt utmärkande i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det har ständigt krävts och hävdats att det finns ett behov av det just därför att det handlar om så speciell verksamhet. Det kräver speciell ekonomisk kunskap, sägs det, och det kräver speciell inblick i olika typer av branscher, bokföring, osv. Jag menar att den utvecklingen om den får fortsätta inte alls är bra för vårt rättsväsende. Det finns påtagliga faror med detta. Det kan komma att innebära att likadana rättsliga frågor bedöms olika i specialdomstolar och de allmänna domstolarna. Frågor som för den enskilde medborgaren — som naturligtvis inte alla gånger ser det här från juridisk synpunkt — hänger mycket nära ihop kan samtidigt komma att tvingas in i två processer där de kan komma att avgöras på ett för den enskilde medborgaren fullständigt obegripligt sätt i två olika domstolar. Särskilt allvarliga blir dessa strävanden om domstolen blir partssammansatt. Vi har i vår reservation på den här punkten t.o.m. ifrågasatt om sådana specialdomstolar verkligen är oavhängiga och opartiska på det sätt som Europarådets konvention om de mänskliga frioch rättigheterna kräver i artikel 6. Problem finns också i det fall att en specialdomstols avgörande inte kan överklagas till högre rätt. Särskilt allvarligt för den enskilde blir naturligtvis ett sådant avgörande om domstolen har varit partssammansatt. Det kan nämligen komma att upplevas så, att vederbörande inte har fått sin rätt prövad på ett oavhängigt och opartiskt sätt, eftersom vägen till överklagande då är stängd. Ordningen med specialdomstolar strider också mot vad vi uppfattar som en viktig huvudprincip, nämligen att rättsskipningen skall vara lokalt förankrad och i praktisk omfattning också ske under stor medverkan av lekmän, som därigenom skapar sig en kunskap och en uppfattning om den dömande verksamheten och dessutom borgar för att den verkligen sker på ett sätt som är i överensstämmelse med svensk rättsuppfattning. Mot den bakgrunden, herr talman, har vi borgerliga yrkat på att antalet speciella domstolar och organ skall nedbringas, och vi kräver därför en översyn av sådana. Jag skall, herr talman, avsluta med att säga några ord om det moderata särskilda yttrandet när det gäller ordningen för tillsättande av högre domartjänster. Den frågan har diskuterats i utskottet några gånger tidigare. Utvecklingen de senaste åren när det gäller rekryteringen till de allra högsta domartjänsterna i vårt land såsom justitieråd och regeringsråd diskuteras just nu i konstitutionsutskottet. Därvid har från moderata samlingspartiets sida uttryckts både oro och kritik mot en utnämningspolitik som i ökande grad inneburit en rekrytering till dessa högsta domartjänster från regeringskansliet. När det gäller just de högre domartjänsterna är naturligtvis minsta misstanke eller aning om att innehavarnas oväld och totala oavhängighet av politiska eller andra ovidkommande hänsyn kan sättas i fråga någonting mycket allvarligt, och det utgår jag ifrån och hoppas att majoriteten och regeringsföreträdarna tar med särskilt stort allvar. Det förslag till en annan ordning för tillsättande av högre domartjänster som Allan Ekström har lagt fram i en motion, som har behandlats i föreliggande betänkande, har sin grund i den oron. De moderata representanterna i justitieutskottet har inte ansett sig nu kunna tillstyrka denna motion, men vi har i ett särskilt yttrande velat markera att frågan, hur högre domartjänster skall tillsättas, måste prövas, och prövas förutsättningslöst, så snart domarutredningen har fullföljt sitt arbete. Utskottet hänvisar till denna utredning i sitt betänkande men skriver också att utredningen enligt sina direktiv bör utgå från att nuvarande ordning skall gälla. Genom vårt särskilda yttrande vill vi markera att vi — även om det i och för sig är ett faktum att direktiven är skrivna på detta sätt — anser att utredningens arbete, när det är färdigt, ändå kan föranleda att frågan, hur högre domartjänster skall tillsättas, prövas. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1, 6 och 7 i föreliggande betänkande.

Herr talman! I en partimotion i januari månad i år underströk vi i folkpartiet att rättssäkerheten är en absolut nödvändighet för vad vi menar med demokrati och politisk frihet. I samma motion lade vi också fram en rad konkreta förslag om hur rättssäkerheten skulle kunna stärkas. Det är mot Prot. 1987/88:100 den bakgrunden man skall se de tre reservationer som folkpartisterna i 14 april 1988 utskottet avgivit till detta betänkande om anslag till domstolsväsendet. IRA PS nt An Den första reservationen handlar om ökad delegering av vissa domstolsärenden. Vi är väl alla överens om att vi i ett rättssamhälle måste ha tillräckligt många domare och skickliga domare av hög kvalitet. Annars fungerar inte rättskipningen och därmed blir rättssäkerheten lidande. Men på senare tid har, som Björn Körlof sade, allvarliga orostecken dykt upp. Många, framför allt yngre jurister, överger domarbanan därför att näringslivet betalar dem bättre eller ger dem bättre arbetsvillkor i övrigt än vad domstolarna kan erbjuda. Denna utveckling är mycket oroande inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Ett bidrag, om än litet, till att förbättra arbetsvillkoren för den dömande personalen är enligt vår mening en fortsatt delegering av relativt sett enklare ärenden till icke lagfarna tjänstemän, som på så sätt i sin tur skulle få ansvarsfullare uppgifter. Så beslöt också riksdagen i höstas skulle kunna ske. Vii folkpartiet hävdar att det är nödvändigt att gå vidare på den vägen och pröva om inte fler ärenden än i dag skulle kunna handläggas av personer som har kanslitjänster. Exempel på tänkbara ärenden är sådana beslut i rättegången som avgörande av vittnesersättning och handläggning av gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Vår andra reservation rör de s.k. specialdomstolarna. Den står utskottets samtliga borgerliga ledamöter bakom. Vi vill minska antalet specialdomstolar och organ. Också det skall enligt vår mening ses som en rättssäkerhetsfråga, bl.a. därför att den nuvarande domstolsorganisationen kan vara svår att överblicka för den enskilde medborgaren; den ger ett intryck av splittring och inkonsekvens. Det är också mycket betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt att en specialdomstols avgöranden inte kan överklagas till högre rätt. Inte kan man väl, herr talman, hävda att partssammansatta domstolar är så oavhängiga och opartiska som domstolar bör vara? Särskilt hyresnämndernas och bostadsdomstolarnas mål bör därför snarast föras över till allmän domstol. I konsekvens med denna vår andra reservation kan vi alltså, herr talman, i vår tredje reservation i vad gäller medelsanvisningen, minska anslaget till bostadsdomstolen och hyresnämnderna med 5 milj.kr. under nästa budgetår. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 6 och 7.

Herr talman! I en rättsstat är det nödvändigt att debatten om rättskipningen ständigt hålls levande, även om det ibland givetvis kan vara påfrestande för dem som arbetar inom domstolsväsendet. Verksamheten måste anpassas till ändrade förhållanden och nya krav. Det måste dock ske på ett genomtänkt och väl planerat sätt som stämmer med en önskad framtida inriktning. Alltsedan 1985 har centerpartiet motionsledes aktualiserat frågan om domstolsorganisationen. Vi är kritiska mot den flora av specialdomstolar och domstolsliknande organ som ger ett intryck av splittring, svåröverskåd lighet och inkonsekvens. Dessutom finns helt klart risken för att de allmänna domstolarnas existens hotas. Enligt centerns uppfattning skall grunden i vår domstolsorganisation vara de allmänna domstolar som är lokalt förankrade. De måste ha en generell kompetens i vilken inskränkningar skall kunna ske bara när det är oundgängligen nödvändigt. I den mån man i allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol skulle behöva tillföras ytterligare sakkunskap kan det ske genom exempelvis expertmedverkan eller sakkunnigbevisning. Den remissopinion som yttrade sig över centermotionen i vilken vi föreslog en översyn av domstolsorganisationen var över lag positiv till att en sådan skulle ske med inriktning på att minska antalet specialdomstolar och liknande organ. Trots detta avstyrkte emellertid majoriteten vårt krav. Frågan är fortfarande lika aktuell och på senare tid har tillkommit ytterligare skäl att överväga domstolsorganisationen. För det första tas i arvsoch gåvoskattekommitténs betänkande särskilt upp frågan om den framtida handläggningen av bouppteckningsärenden. Kommittén uttalar att det framstår som naturligt att arvsskattehanteringen överförs från de allmänna domstolarna till skatteförvaltningen och förvaltningsdomstolarna. Om detta genomförs innebär det att 130 tjänster där man arbetar med bouppteckningar vid tingsrätterna försvinner. För det andra så övervägs i justitiedepartementet att t.ex. flytta över den summariska processen till kronofogdemyndigheterna. En sådan förändring skulle innebära att ett par hundra tjänster försvinner från tingsrätterna. För det tredje så torde också förmyndarskapsutredningen överväga att föreslå att uppgifter som avser förmynderskapsvården flyttas från tingsrätterna till någon annan myndighet. Sammantaget är det alltså åtskilliga uppgifter som kan komma att föras bort från tingsrätterna. Redan i dag har vi många tingsrätter som är små. Om de tankegångar som jag här har redogjort för kommer att genomföras är det uppenbart att vi inte längre kan behålla ett decentraliserat domstolsväsende med stark lokal förankring. Vi kan således inte ta ställning i fråga efter fråga som rör domstolarna utan att göra klart vad slutresultatet blir. Det kan också vara värt att notera att intresset för att ta bort verksamhet från tingsrätterna tycks vara betydligt större än att föra till arbetsuppgifter. När det exempelvis gäller att inordna hyresnämnderna i tingsrätterna har frågan övervägts i justitiedepartementet sedan 1980. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna nr 6 och 7. Principen om lika lön för samma arbete gäller inte nämndemän. De som har ett högt betalt yrkesarbete skall också ha högre betalt när de tjänstgör som nämndemän, enligt utskottsmajoriteten med socialdemokraterna i spetsen. Följaktligen får låglönegrupper, dvs. de flesta kvinnor, lägre betalt för samma arbete i domstol. Orättvisan har funnits tidigare men nu ökar skillnaderna. För oss i centern är detta system helt oacceptabelt. Vi anser att höjningen av nämndemannaarvodet skall vara lika för alla. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3. De långa handläggningstiderna för taxeringsbesvär är synnerligen otillfredsställande. Nuvarande taxeringslag saknar bestämmelser om när taxeringsbesvär skall vara avgjorda eller när yttrande senast skall ha lämnats. För att skynda på ärenden anser vi att tiden nu är mogen att föreskriva en tidsfrist inom vilken taxeringsbesvär senast skall vara avgjorda. Denna tid bör enligt vår mening bestämmas så att beslut i länsrätten skall fattas senast under andra året efter taxeringsåret. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Låt mig först konstatera att när det gäller tilldelning av medel till domstolsverket och dess verksamhet är utskottet enigt, med ett undantag, och det gäller anslaget till bostadsdomstolen och hyresnämnderna där de borgerliga i sin reservation nr 7 föreslår en sänkning med 5 milj.kr., under förutsättning att reservation nr 6 blir bifallen. Anslaget till domstolsväsendet har heller inte utsatts för riktigt så hårda besparingskrav som det skulle ha blivit om det s.k. huvudförslaget hade följts. Målutvecklingen vid de allmänna domstolarna är fortfarande oroande, anser utskottet. En viss ökning av i första hand tvistemålsbalansen vid tingsrätterna gör att allmänheten får vänta alltför länge på att få sina ärenden avgjorda. Den här situationen är inte tillfredsställande och utskottet utgår från att domstolsverket och regeringen uppmärksammar problemet. Även vid länsrätterna och kammarrätten är arbetsläget ansträngt med alltför långa handläggningstider, i synnerhet för skattemål. Till detta återkommer jag, eftersom det finns en reservation angående skatteprocessen. En fråga som varit aktuell under några år och som inger stor oro är avhoppen från domarbanan och den kraftiga nedgången i antalet aspirantansökningar. Utvecklingen har varit särskilt negativ sedan år 1985. Det är utomordentligt viktigt att man till domarbanan kan rekrytera de skickligaste juristerna. Kunnigheten hos domarkåren är ju avgörande för om vi skall kunna behålla den höga kvalitet på rättsväsendet som vi anser oss ha. Förra året sade utskottet ifrån att det fanns särskild orsak att noggrant pröva vilka åtgärder — både på kortare och längre sikt — som behövs för att bryta utvecklingen, och nu har regeringen tillsatt en utredning angående meritvärderingar och domarbanans utformning. Utredningen skall vara klar med sitt arbete senast till hösten i år. Även om utskottet inte vill göra några uttalanden som kan ses som föregripande av utredningsarbetet, vill utskottet dock understryka att det är angeläget att åtgärder av olika slag vidtas för att hejda den utveckling som nu är på gång. Herr talman! Till det här betänkandet har fogats sju reservationer, som jag vill kommentera något. Reservationerna 1 och 2 gäller antalet nämndemän i tingsrätt. Båda reservationerna är från moderaterna som föreslår återgång till fem nämndemän i mål som numera avgörs med tre. I reservation nr 1 föreslås även återgång när det gäller omröstningsreglerna. Men i reservation nr 2 har Sven Munke intagit en mera generös attityd och begär inte att nämndemännen skall fråntas sin individuella rösträtt. De här yrkandena har behandlats i riksdagen varje år sedan 1983 och har lika regelbundet avslagits. Man har nämligen inte kunnat påvisa någon sämre kvalitet i rättskipningen sedan reglerna ändrades 1983. Rättegångsutredningens förslag angående nämndemännen håller just nu på att remissbehandlas, och jag tror att remisstiden går ut i början av maj. Eftersom frågan är under behandling i regeringskansliet, har utskottsmajoriteten inte ansett att det finns anledning för riksdagen att vidta någon åtgärd utan att vi kan avvakta eventuellt kommande regeringsförslag. Reservationen bör därför avslås. Reservation nr 3 gäller ersättning till nämndemän. Departementschefen har aviserat att tilläggsbeloppet bör höjas så att den högsta sammanlagda ersättningen kommer att uppgå till 600 kr. per dag. Reservanterna anser som vi hörde av Gunilla André att det är grundbeloppet som skall höjas. Vi vet att en av orsakerna till att det varit svårt att rekrytera nämndemän bland vissa yrkesverksamma grupper har varit den låga ersättningen. Därför anser utskottsmajoriteten att det är tilläggsbeloppet som bör höjas, just för att åstadkomma en allsidigare rekrytering. Reservation nr 4 handlar om ökad delegering av arbetsuppgifter vid våra domstolar. Här finns det egentligen inte några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Överflyttning av arbetsuppgifter från domarpersonal till biträden har pågått länge vid våra domstolar, och resultatet har varit enbart positivt. Riksdagen har nyligen beslutat om vidgad användning av delegering. Det gäller en del enklare ärenden om avträdande av egendom till boutredningar, förordnande och entledigande av boutredningsmän m.m. Det pågår ett arbete både inom regeringskansliet och i domstolsverket för att öka delegeringen i syfte att rationalisera domstolsarbetet. Men jag vill framhålla att det mest positiva med det här arbetet är kanske ändå att delegering är personalutvecklande och ökar alla personalkategoriers arbetstillfredsställelse. Utskottsmajoriteten anser inte att riksdagen behöver ge regeringen till känna något som det redan arbetas med ganska intensivt inom berörda myndigheter. Även när det gäller reservation nr 5, angående snabbare handläggning av skattemål, är utskottsmajoriteten och reservanterna i stort sett överens. De långa handläggningstiderna är inte godtagbara, vilket departementschefen också har konstaterat i propositionen. Utskottet pekar på att det är viktigt att berörda myndigheter samarbetar på ett konstruktivt sätt. Utskottet pekar även på det arbete som pågår när det gäller att förenkla såväl taxeringsarbetet som skatteprocessen och anser att någon åtgärd från riksdagens sida inte är påkallad för närvarande. Reservation nr 6 handlar om specialdomstolar. Man begär, som vi har hört, en översyn i syfte att nedbringa antalet speciella domstolar och organ m.m. Särskilt pekar reservanterna på hyresnämnderna och bostadsdomstolen, som de helt enkelt vill avskaffa. Rättskipningens organisation har behandlats i riksdagen under flera år. Särskilt utförligt har denna fråga belysts i justitieutskottets betänkande 1985/86:28 våren 1986. Arbetet med uppbyggnad av vår rättskipningsorganisation har pågått under en lång tid. En ledstjärna har varit att garantera medborgarna största möjliga rättssäkerhet, samtidigt som det gällt att slå vakt om effektiviteten i rättskipningen och att hushålla med resurserna. Jag kan hålla med om att en viktig huvudprincip bör vara att de allmänna domstolarna bör ha en generell saklig kompetens och att domarna vid dessa domstolar bör ha en så bred kunskap och överblick över hela det juridiska fältet som möjligt. Men samtidigt bör man vara klar över att det finns behov av särskild sakkunskap för rättsskipningen inom vissa rättsområden som kan motivera att det finns speciella domstolar. Framväxten av dessa domstolar har inte enbart varit initiativ från socialdemokraterna i strid med borgerliga partier. Ofta har man varit överens om att det har varit bra med speciell sakkunskap inom vissa ämnesområden. Gunilla André belyste en del saker som kommit upp från olika håll genom kommittéförslag. Jag tycker man bör avvakta till dess ärendena kommit fram till riksdagsbehandling. Vi får då tillfälle att diskutera dem. Reservanterna tar enbart upp de nackdelar som finns när det gäller specialdomstolar, men glömmer att det finns många fördelar med nuvarande system. Rent allmänt kan man säga att rättskipningen vid våra specialdomstolar ligger på en hög nivå och sällan ger anledning till kritik. Men naturligtvis kan allmänheten uppfatta organisationen som svåröverskådlig. Utskottet anser att allteftersom frågor kommer upp till bedömning i takt med att reformarbetet fortskrider så skall behovet av särreglering noga övervägas, men anser inte att det nu finns behov av en allmän översyn av våra domstolsorganisationer. Rättegångsutredningen har behandlat frågorna om hyresnämnderna och bostadsdomstolen och framlagt förslag som nu övervägs i justitiedepartementet. Riksdagen får därför tillfälle att inom en troligtvis inte alltför avlägsen framtid diskutera denna fråga.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

Herr talman! Jag skall inte polemisera med Helge Klöver i nämndemannafrågan. Vi får anledning återkomma till den. Däremot är det viktigt att vi för en viss diskussion om specialdomstolarna. En av de viktigaste principerna i rättssamhället är att allmänheten skall kunna förutse effekten av sina rättshandlingar. Detta är möjligt om man har ett rättsväsende där man kan följa ett ärendes gång och ta del av domstolarnas utslag, som är principiella när de kommer upp i högre rätter och blir vägledande för rättsutvecklingen. Det är viktigt för enskilda medborgare och företag att få reda på vilka spelregler som gäller i samhället. Därmed skapas stabilitet och ordning på många olika områden. Förutsebarheten blir mindre i ett rättssystem med flera olika domstolar som avgör olika rättsfrågor. Det är som vi påpekar i vår reservation så, att rättsfrågor som är mycket snarlika varandra kan komma att avgöras på olika sätt i olika specialdomstolar. Därmed blir det för den rättssökande allmänheten. som skall kunna förutse effekten av sina rättshandlingar, svårare att överblicka vad som är riktigt och rätt att göra. Detta blir desto mer framträdande om två rättsfrågor är på väg att avgöras i två olika domstolssystem, där den ena rättsfrågan kan gå genom det allmäna domstolssystemet ända upp till högsta domstolen, medan den andra rättsfrågan inte får överklagas därför att den avgjorts av en specialdomstol. Jag menar att den särskilda sakkunskap som Helge Klöver vill ha — och jag förnekar inte att det i många olika avseenden finns behov av att tillföra domstolen sakkunskap — inte behöver föranleda inrättande av en särskild domstol för en viss typ av ärenden. Detta problem kan klaras genom att en allmän domstol i den typen av ärenden sammansätts så att i rätten finns den kompetensen eller, som Gunilla André sade, att rätten kallar in sådan kompetens, som får avge sakkunnigbevisning eller ge det underlag domstolen behöver för att kunna fatta beslut. Jag vill peka på att man åtminstone kan föra en diskussion om de partssammansatta domstolarna, som man säger tillför särskild kompetens. Det är dock en kompetens som bygger på att vederbörande är parter i tvistemålet. Detta borgar inte alltid för att de har kompetens för att avgöra rättsfrågan. Det finns en spänning i ett system med partssammansatta domstolar som man måste vara vaken över.